Herr talman! Jag beklagar verkligen att kronobergarna inte var beredda att gå från ord till handling och medverka till ett glasmuseum. Det är självklart att man trots tidigare beslut om ansvarsmuseum skulle ha kunnat, om man verkligen hade tyckt att det var viktigt, frigöra resurser för en så angelägen sak som ett glasmuseum i Växjö. Jag hoppas att den välvilja som häri ord kommit till uttryck så småningom ger resultat i form av ett ordentligt museum så att de oskattbara värden, som jag påstår att det är fråga om, inte behöver ligga nerpackade och vara skingrade över landet. Det är svårt att jämföra olika konstskatter, men jag vågar påstå att vårt land när det gäller glas är ungefär vad Holland har varit inom måleriet. Vi är fullständigt unika på att göra högkvalitativa glasprodukter. Att inte ha ett ordentligt glasmuseum är nästan en skandal. Jag vill än en gång yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är självfallet av största vikt att utskottet är överens om det stora värde som ideellt arbete har — de många insatser som ledare i olika idrottsföreningar, hembygdsrörelsen och andra ideella organisationer gör. Det är en bra grund för fortsatt arbete för att förbättra situationen för de ideella organisationerna. Det finns dock en uppenbar risk — det inser den som läst betänkandet — att vi delvis pratar förbi varandra. Den motion som väckts av centern och som tar upp möjligheten till stöd för ideellt arbete avvisas av en utskottsmajoritet med hänvisning till pågående utredningsarbete. Men utredningen har inte fått till uppgift att ta upp frågan om stimulans till personligt engagemang. När frågan behandlades förra året här i riksdagen hade centern och folkpartiet en reservation, där vi yrkade att man skulle göra ett uttalande och begära att regeringen skulle komma med förslag till stimulansåtgärder. Det gick inte riksdagen med på, och därmed kom inte frågan med när den utredning som nu pågår fick sina direktiv. Det blir naturligtvis en avvägning mellan vad som skall betraktas som avlönat arbete och vad som är ideellt arbete. Man möter ibland det argumentet att vi inte får gå så långt att graden av ideellt arbete försvinner och att vi som människor fångas till den här typen av arbete av en bra ersättning. Den risken är betydligt överdriven. Vi kommer nog aldrig i den situationen att föreningar och ideella organisationer kan ersätta sina medlemmar och ledare för den verkliga arbetsinsats dessa gör. Det kommer alltjämt i framtiden att vara så att medlemmarna i dessa organisationer får sätta till mycket tid och kraft och även göra personliga ekonomiska utlägg. Det är självklart enligt vår åsikt att man skall göra personliga uppoffringar, man skall sätta till av sin fritid för att vara ledare och utveckla folkrörelser. Men detta är ofta förknippat med personliga utlägg. Hur många idrottsledare är det inte som skjutsar medlemmar till träning, till matcher av olika slag. De har inte en rimlig chans att få ersättning från sin förening därför att dess ekonomi inte tillåter det. Därför har vi efterlyst möjligheten att t.ex. genom någon typ av skatteavdrag ge dessa en viss ersättning för ideellt arbete. Ungefär 400 000 ledare inom idrotten, de som är engagerade i hembygdsrörelsen och andra folkrörelser har den här situationen. Det kan tyckas att detta är en liten fråga för riksdagen, men det är den inte. Alla människor som man träffar och som befinner sig i den här situationen frågar gång på gång oss politiker: Finns det inga möjligheter att ge oss någon lättnad, skall vi inte kunna få något tillbaka av alla de utlägg som vi gör och som vår förening inte kan ersätta? Nu får vi hoppas att utredningsarbetet leder fram till att situationen blir bättre för folkrörelserna. Vi inom centern är dock övertygade om att man aldrig kommer upp till den nivån att det blir möjligt med tillräcklig ersättning för personliga utlägg. Därför yrkar jag bifall till reservationen, herr talman, och hoppas att vi den här gången får riksdagens stöd och att riksdagen även framdeles välvilligt behandlar förslag som går ut på att underlätta för ideellt folkrörelsearbete.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i vad Jan Hyttring anförde, att det är glädjande att riksdagen och kulturutskottet har en positiv syn på folkrörelserna. Låt mig ta kammarens tid i anspråk för att beröra folkrörelsernas roll och även se på framtiden. Levande och starka folkrörelser är en förutsättning för folkets delaktighet i samhällsutvecklingen, samtidigt som de är skolor i demokrati. Folkrörelserna har spelat en avgörande roll när det gällt att införa och utveckla ett demokratiskt styrelseskick. De har varit och är i sig en självständig kraft i samhället som engagerar en stor del av befolkningen till att söka kunskap, delta i opinionsbildningen och ta eget ansvar. Det är mycket viktigt att samhället även i framtiden satsar på folkrörelserna, därför att det ger möjlighet att förena kraven på personlig utveckling och solidaritet med andra. Genom folkrörelserna ställs också krav på människorna att engagera sig för att ta ansvar för varandra och för samhällsutvecklingen. Folkrörelserna skall alltså vara pådrivande när det gäller att bygga det framtida samhället. Olika undersökningar visar att aldrig tidigare har så många varit med i olika föreningar som nu. Det finns omkring 200 000 lokala föreningar anslutna till någon riksorganisation. Tillsammans har de över 31 miljoner medlemmar. Många är alltså medlemmar i flera föreningar. Idrottsrörelsen växer. Hembygdsrörelsen, som även Jan Hyttring berörde, har fått en allt starkare genomslagskraft. Vi har fått ”nya” folkrörelser, inte minst sådana som är knutna till miljöfrågan. Under senare år har vi kunnat se att Föreningssverige har förändrats. Intresseorganisationerna har utvecklats både i vad det gäller medlemmar och aktiviteter. Samtidigt ser vi att vi har fått nya typer av föreningar, t.ex. hobbyföreningar och s.k. enfrågerörelser. Vi kan tyvärr också konstatera att de idéburna rörelserna har problem med stagnerat eller till och med minskat medlemstal och låg aktivitet. Det är en utveckling som är djupt oroande. Det är de idéinriktade organisationernas styrka att de har en helhetssyn på samhället och tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det är oroande att den moderna människan inte lockas av detta. Vi lever i ett välfärdssamhälle som upplevs som en självklarhet för de flesta. Det är därför svårt att få de breda grupperna engagerade i frågor som har med vidare politiska perspektiv att göra. I stället är det enskilda frågor med anknytning till den egna personliga situationen som attraherar folk. Det är då inte svårt att samla stora grupper i verksamheter. Problemet är att man inte har lyckats slå vakt om demokratiprocessen och helhetssynen på samhällsbyggandet. Ideologin har fått stå tillbaka när enskilda frågor har blivit huvudämne för engagemanget. Denna utveckling är djupt allvarlig och måste naturligtvis diskuteras av folkrörelserna själva, men också av oss som ger stöd, så att inte samhällsstödets konstruktion hindrar en positiv utveckling. Frågan har också tagits upp av folkrörelseutredningen dels i betänkandet Ju mer vi är tillsammans, dels i slutbetänkandet Mål och resultat. Man föreslår nya principer för det statliga stödet till föreningslivet. Utredningen påpekar att dagens detaljstyrning av samhällsstödet måste ersättas med en friare användning av stödet. Bidragen måste göras mer långsiktiga och man skall utvärdera med treårsintervaller. Utredningen är för närvarande ute på remiss. Det pågår även, som Jan Hyttring sade, en översyn av reglerna om inkomstoch förmögenhetsbeskattning av stiftelser och ideella föreningar. De tre motioner som behandlas i detta betänkande tar just upp frågor om stödet till ideellt arbetande folkrörelser. Till detta betänkande finns en reservation från centern, som Jan Hyttring berörde och vari yrkas att regeringen skall lägga fram förslag till ekonomiska stimulansåtgärder för ideellt föreningsarbete. Jan Hyttring utvecklade ytterligare vad som avses, dvs. avdragsrätt för utgifter för ideellt arbetande föreningar. Som jag tidigare sade har det tillsatts en kommitté som skall se över dessa regler. Det finns därför ingen anledning att föregripa den utredningen. I utredningsdirektiven har man tagit upp det förslag som folkrörelseutredningen lade fram i sitt delbetänkande Ju mer vi är tillsammans. De direktiven finns med i denna översyn och berör precis den fråga som Jan Hyttring var inne på och som tas upp i reservationen. Därför vill vi avstyrka motionen i dag. Vi vill inte föregripa utredningen. Jag yrkar avslag på reservationen, men bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 2.

Herr talman! Vi är inte överens på den sista punkt som Berit Oscarsson tog upp. Jag har försökt att studera de direktiv som finns till de här utredningarna. Jag har emellertid faktiskt inte kunnat hitta den enskilda individen i det spelet. Det handlar förvisso om förmögenhet i föreningar, stiftelser osv, och det handlar om samhällsstöd till föreningar. Som jag tidigare utvecklade här kan vi dock inte se möjligheterna att med hjälp av anslagshöjningar gå in och ersätta det som vi efterlyser i vår motion. Man borde alltså komplettera översynen med den typ av insatser som vi efterlyser att riksdagen skall ställa sig bakom och med ett uttalande om att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag. Sedan skulle jag också något vilja kommentera det som Berit Oscarsson började med och som var en mycket bra beskrivning — den finns också i utskottsutlåtandet — av hur föreningslivet har förändrats. Det är klart att man måste dra några slutsatser av denna förändring. Den slutsats som jag drar för min del är att det blir allt svårare att år efter år engagera människor i ganska tunga ledarskap och ett stort ansvar för föreningar. Av de idéburna rörelserna utgör naturligtvis idrottsföreningarna en mycket stor del. Vi har också hembygdsrörelsen. Som funktionär upptäcker man att man får sätta av väldigt mycket tid. Man måste vara motor hela tiden för att driva verksamheten framåt, samtidigt som man också får stå för personliga utlägg, de kostnader som jag har redogjort för. Det arbetet är tungt. Vid varje sådan här diskussion när man träffar folk ifrån folkrörelserna — idrottsrörelser, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer — tas alltid samma sak upp. Utvecklingen har visserligen vänt, men det har blivit svårare för vissa organisationer. Det är dock ingen kris för dagen. Hela tiden tas emellertid detta framtidsperspektiv upp, och man säger att det kommer att bli svårare och svårare i framtiden att få människor att engagera sig på det sättet. Däremot vet vi att vi som medborgare, som Berit Oscarsson sade, gärna engagerar oss i frågor av typen enfrågor. Det gäller ganska korta och intensiva insatser, där vi deltar med liv och lust i arbetet för att försöka lösa en viss fråga. Det blir sedan inget fortsatt arbete med den frågan. Jag talar emellertid inte om de människorna, utan jag talar om dem som år efter år sliter med dessa frågor och tar på sig en stor samhällsuppgift. För dem finns det faktiskt ingen tröst i detta utskottsbetänkande.
Herr talman! Jag tror inte att det finns några större motsättningar när det gäller synen på folkrörelser och folkrörelsernas roll och när det gäller synen på ledarna och deras insatser i samhällsarbetet. De är ovärderliga för samhället. Låt mig dock få påminna om att man i folkrörelseutredningens delbetänkande, Ju mer vi är tillsammans, har tagit upp dessa frågor. Betänkandet har varit ute på remiss. Vi vet att det finns synpunkter från folkrörelserna själva som det är mycket viktigt att ta hänsyn till. Vi vet också att slutbetänkandet, Mål och resultat, för närvarande är ute på remiss. Det finns således anledning att ta upp den fråga som Jan Hyttring berörde med utgångspunkt i de synpunkter som kommer fram i remissvaren från folkrörelserna själva. I dag vet vi inte vad det blir för konsekvenser av det förslag som ligger här nu. Vi vill se vilka konsekvenserna av en sådan omställning blir. Därför är vi inte beredda att i dag besluta i frågan. Låt oss lyssna på folkrörelserna själva och sedan återkomma till denna sak. Det är därför jag yrkar avslag på reservationen.

Herr talman! I ett par folkpartimotioner ger vi några principiella synpunkter på folkrörelsearbete och drar också en del konkreta slutsatser. Först bara ett par viktiga grundelement. Folkrörelserna har, som sagts, betytt mycket för utvecklingen av demokratin i Sverige. I knappast något annat land har idéburna folkrörelser varit så betydelsefulla för genomförandet och förankrandet av demokratin som just i vårt land. Demokratins genombrott kan i mångt och mycket ses mot bakgrund av arbetet i folkrörelserna. På område efter område har ideella folkrörelser drivit på i reformvänlig riktning. Arbetsmetoden kan sägas vara den konstruktiva protesten! Folkrörelsernas folk har pekat på brister i samhället, men också visat på vägar att förbättra såväl sociala som andra förhållanden. Varje folkrörelse arbetar, och måste få arbeta, utifrån sina förutsättningar och sina mål. Det bidrar till mångfald och variation. Det kan aldrig vara statens uppgift att söka styra vad folkrörelser bör göra. Tvärtom kan man säga att samhället blir bättre ju flera människor som får tillfälle att utveckla sina egna intressen och sina engagemang i ett konstruktivt ideellt arbete. Den statliga folkrörelseutredningen, som lämnade sitt betänkande förra året, har inte förmått eller velat göra en avgränsning mellan ideella och ekonomiska organisationer. Remissyttrandena visar också att utredningen inte lämnar förslag som skulle kunna vinna bred uppslutning. De utredningar som utskottet hänger upp sitt resonemang på har så stora brister och visar i så stor utsträckning avsaknad av insikt och kunskap att de knappast kan utgöra underlag för en regeringsproposition. På en punkt har emellertid utredningen gjort en träffande iakttagelse. Utskottet säger därvidlag att utredningen ”har visat att statsmakterna saknar en samlad syn på sin bidragsgivning”. Jag vill även påstå att regeringen saknar en logisk linje mellan vackra ord och praktisk handling. Utskottet är också högstämt i sitt tal om folkrörelserna. Man talar om de viktiga insatser som har gjorts i det förgångna samt citerar de tre motioner som behandlas i betänkandet. Kulturutskottet säger att det är angeläget att folkrörelsernas arbete underlättas genom olika åtgärder från samhällets sida. Dessa principer har utskottets företrädare Berit Oscarsson anslutit sig till under debatten här. Men det som hon och andra i utskottet förlitar sig på är dels några förändringar som redan har skett, dels den pågående översynen. Man hänvisar alltså till den utredning som enligt min mening, herr talman, uppenbarligen har så stora brister. Jag upplever saken så, att det måste vara fel att vi i detta hus fattar beslut som innebär att vi, samtidigt som vi talar väl om folkrörelsearbete, medverkar till att det riktas ekonomiska slag mot folkrörelserna. Berit Oscarsson talar om att organisationerna har problem och säger att man kan spåra en låg aktivitet. Jag undrar då varför statsmakterna skall minska på de små slantar som ges. Jag tänker t.ex. på organisationstidskriftsstödet. Det gavs inte särskilt många miljoner till de organisationstidskrifterna. Dessa är en viktig förutsättning för folkrörelserna när det gäller att föra korrespondens med medlemmarna. Det stödet kom ju till för att kompensera bl.a. höga portokostnader. Men det sopades bort genom ett enda penndrag! Berit Oscarsson talar också om den helhetssyn vi behöver ha på folkrörelsernas arbete. Javisst, men under tiden får vi inte vidta åtgärder som ökar de svårigheter som utskottet säger att folkrörelserna redan i dag har. Det är på denna punkt det blir en stark diskrepans mellan de högstämda orden och det lilla regering och riksdag vill göra. Eller rättare sagt: man vill t.o.m. upphöra med det som görs. Berit Oscarsson sade under debatten här att det är viktigt att samhällsstödets konstruktion inte är sådan att den hindrar folkrörelsernas arbete. Naturligtvis är detta viktigt, men jag tror att det gäller att se upp, så att vi inte sopar bort möjligheterna för de folkrörelser som, enligt vad vi så enstämmigt säger, har en viktig uppgift. Utskottet har i betänkandet uttalat att den aktuella utredningen skulle leda fram till förslag som skulle underlätta folkrörelsernas arbete. Vad jag saknar är ett uttryck för en klar viljeinriktning. Ett sådant går att finna i det särskilda yttrande som Margareta Fogelberg och Margareta Andrén har avgivit. Där står att det måste beklagas att det ändå har skett klara försämringar för föreningarna under de senaste åren, varvid staten har medverkat.

Oo Lev upp till de högtidliga deklarationerna om folkrörelsernas betydelse. Detta är en uppfordran både till regeringen och till det beredande organet här i riksdagen.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 3 är föranlett av en motion från alla ledamöterna på Jämtlandsbänken. Motionen aktualiserar bevarandet av fäboddriften. Betänkandet ger en mycket god sammanfattning av fäboddriftens historia och utveckling fram till våra dagar. Bakgrundsbeskrivningen i betänkandet grundar sig på rapporter gjorda av Nordiska museet, av fäbodkommittén inom Riksförbundet för hembygdsvård och av länsstyrelserna i Jämtlands län och i Kopparbergs län. Utskottet anser i likhet med motionärerna att fäbodkulturen är en väsentlig del av vårt kulturarv och att det är angeläget att fäbodkulturen bevaras. Motionärerna får också medhåll av utskottet: att det krävs insatser från samhällets sida. Så hänvisar utskottet till de möjligheter som samhället redan i dag har att stödja fäbodkulturen. Efter all denna positiva skrivning kunde man vänta sig att utskottet skulle biträda motionen, men så sker inte. Därför finns en reservation fogad till betänkandet. Reservanter är Jan Hyttring och Stina Gustavsson som föreslår att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Kr311 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Jag yrkar bifall till denna reservation. I motionen begärs en utredning som klargör förutsättningarna för ett bevarande av levande fäbodar. Det har känts angeläget för oss i Jämtlands län att få föra upp fäbodfrågan på riksnivå, så att man där också förstår vad det handlar om. Nu hänvisar utskottet till bl.a. länsstyrelserapporterna och säger att där finns underlag för förslag om åtgärder. Den länsrapport som avses är ju mer ett konstaterande av hur läget är, och det är inte tillräckligt. Det material som utskottet hänvisar till behöver kompletteras. Vi behöver en kartering av aktuella problem. Utskottet har inte tänkt på, eller kanske inte förstått, att fäboddriften inte enbart är en fråga om kulturmiljö och turism utan i högsta grad är en näringsfråga för de aktiva brukarna. Det handlar om oskiljbara enheter, och därför är det viktigt att i en utredning, som motionärerna begär, inte minst klargöra brukarnas önskemål och villkor samt eventuellt komma fram till ett stimulanssystem. Näring och miljö hör alltså ihop här, och motionärerna vill ha en dagsaktuell och fördjupad utredning. Det finns inte ekonomiska möjligheter att göra detta lokalt. Fäboddriften är ett riksintresse, och naturligtvis är turism och fäboddrift intressanta och viktiga. Jag vill betona och påminna om att fäboddriften är en unik företeelse inte bara i vårt eget land utan också internationellt. Det är alltså så att motionärerna är ute i ett oerhört viktigt ärende, och utskottets uttalade intresse och fina positiva skrivning borde ha resulterat i ett yrkande om bifall till motionen. Nu har riksdagens ledamöter möjlighet att rätta till det misstag som kulturutskottets majoritet har gjort. Alltså bifall till reservationen — annars är det risk för att kon dör medan gräset gror!

Herr talman! Kulturutskottet skriver i sitt betänkande nr 3 att det är angeläget att fäbodkulturen bevaras. Om detta råder inga meningsskiljaktigheter. Fäbodkulturen är tusenårig och vittnar om en tid då vallar i höglandsområdena användes för djurdrift under somrarna. Till detta kom aktiviteter med butöser eller fäbodstintor som bodde där månadsvis och tillvaratog mjölkproduktionen för smöroch ostframställning. Denna verksamhet har ett stort kulturhistoriskt värde men är i ringa grad förenlig med dagens rationella jordbruksdrift. För att bevara fäbodarna, eller rättare sagt några av dem, fordras därför stöd i någon form. Det finns anledning påpeka att de flesta fäbodarna i dag har bilväg fram till betesmarkerna, och många utnyttjar givetvis dessa betesmarker utan att detta utnyttjande förenas med vad som i traditionell mening ligger i fäboddrift. Mjölkproducenterna är nämligen själva beroende av att kunna leverera mjölk i vanlig omfattning. Dessutom är det svårt att få personal till fäbodarna, personal som i dag väntar sig avtalsenliga löner, vilket ofta inte är förenligt med de jordbruk det här gäller och den ekonomi som de har utan stöd utifrån. I den omdaning som präglat jordbruket i norra Sverige de senaste decennierna har nedläggningen av fäboddriften varit påtaglig. Stina Eliasson har här redovisat de undersökningar och utredningar som redan är gjorda. Låt mig säga att Riksförbundet för hembygdsvård, som för snart 10 år sedan genomförde sin utredning genom en särskild kommitté, ju konstaterade orsakerna till denna nedläggning. Därtill kommer att Dalarnas museum har gjort mycket ingående undersökningar av fäboddriften i vissa kommuner, nämligen i Leksands, Rättviks och Orsa kommuner. I Östersund samordnas insatser för att sammankoppla turism och fäbodar. Min personliga uppfattning skiljer sig från Stina Eliassons i så måtto att jag tror att det är den kulturhistoriska faktorn som väger tyngst när det gäller att bevara fäbodarna för framtiden. Det är ganska intressant att höra att en fäbod i Järvsö har besökts av 30 000 människor på ett år. Fäbodarna är onekligen omtyckta turistobjekt, och det är angeläget att de så får förbli som en viktig del av kulturturismen i vårt land. Utskottet har mot bakgrund av de undersökningar som gjorts under detta decennium inte funnit anledning att föreslå någon riksdagens åtgärd.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
Herr talman! Jag tolkar Ingrid Sundbergs inlägg som att hon inte är intresserad av att de aktiva brukare som ännu i dag finns i ganska stor omfattning får det stimulansbidrag och den uppmuntran som motionärerna efterlyser. Jag vill också i marginalen upplysa om att jag var ordförande i den fäbodkommitté som Ingrid Sundberg hänvisade till. Där gjorde vi denna kartläggning. Men jag betonade i mitt anförande att det inte är tillräckligt. Det är mycket bråttom att göra någonting på den här fronten. Jag känner till både vad Dalarnas museum och vad Jämtlands läns museum gör liksom vad de båda länsstyrelserna arbetar med. Man kan inte tala om att det har varit en utredning tidigare, utan det är helt enkelt fråga om rapporter och kartläggning. Det är inte riktigt att det, som Ingrid Sundberg säger, finns bilväg till de flesta fäbodar. Det är inte så, men där det finns bilväg och där man gärna skickar mjölken till mejerierna är det i dag så, Ingrid Sundberg, att mejerierna inte längre anser sig ha råd att hämta mjölkskvätten vid fäbodarna. En del i ett förslag till hur man skall kunna stimulera en aktiv fäboddrift skulle kunna vara att ändra regelsystemet så, att det blir möjligt att bibehålla mjölkhanteringen i fäbodarna. Sedan håller jag med Ingrid Sundberg om att turism och kultur är viktiga faktorer i detta sammanhang, men jag vill än en gång betona att det aktiva brukandet och möjligheten till turism och utövande av kultur vid fäbodarna är oskiljaktiga storheter. Vi vill i Jämtlands län, och det är även brukarnas och motionärernas önskan, att fäbodarna inte enbart skall vara underhållning, där man skall fortsätta med något slags konstgjord andning. Vi vill ha ett levande liv i fäbodarna.
Herr talman! I början av den rapport som följde på det kommittéarbete för vilket Stina Eliasson var ordförande står det, att förekomsten av bilväg till mer än 90 96 av alla fäbodsställen har underlättat för hushållet att självt sköta om djuren under sommaren. Detta gäller visserligen Jämtlands län, men jag har anledning tro att i varje fall mer än hälften av fäbodarna i de andra berörda länen också har bilväg. Låt mig säga ytterligare en sak. Stina Eliasson gick in på möjligheten till stöd för att hålla fäboddriften levande. Den möjligheten finns redan i dag. Förutom stödet till naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet, det s.k. NOLA stödet, finns det genom ett beslut som riksdagen fattade i våras möjlighet att söka bidrag också ur de 20 miljoner som anvisades för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Från de första 10 miljonerna, NOLA-stödet, har det sökts bidrag, och det har också lämnats sådant, för att hålla fäboddriften levande. Nu har ju genom riksdagens miljöbeslut i våras möjligheterna till stöd utökats. Det är fel att säga att vi från utskottets sida på något sätt skulle vara negativa till en levande fäboddrift. Tvärtom hänvisar vi till dessa stödmöjligheter.
Prot. 1988/89:20 Herr talman! Jag har noterat att man i utskottets betänkande har räknat 9 november 1988 upp riksantikvarieämbetets möjligheter och NOLA-stödet. Men när det. mao osnod gäller riksantikvarieämbetets penninghög i detta sammanhang handlar det om småpengar, och jag kan tala om att väntelistan är lång. NOLA-stödet är avsett för de fall där det gäller ren kulturmiljö, och det är bra. Men nu var det frågan om att kunna behålla fäboddriften för de aktiva brukarna, och för övrigt kan jag också berätta att jag även höll i länsstyrelserapporten. De synpunkter som vi kommer att få höra senare är välkända för mig. Fortfarande vill jag betona att näringen, turismen, kulturminnesvården och hela miljön hör ihop. Om de inte gjorde det skulle det inte bli någonting annat av verksamheten än underhållning.

Herr talman! Jag håller med motionärerna som anser att det nu levande fäbodbruket är en unik resurs, och att detta är av riksintresse. Motionärerna framhåller vidare att fäbodarna bör ges möjligheter att leva vidare. Motionärerna säger också att besök på levande fäbodar är en attraktion framför allt för sommarturister som upplever detta som mycket positivt. En satsning på fäbodarna skulle innebära ett stöd för den lokala kulturen samt ge fäbodbrukarna ökad stimulans, säger motionärerna. Allt detta här kan jag naturligtvis hålla med om, men att behöva gå så långt som att tillsätta en särskild utredning tycker jag är onödigt, då man i princip kan inhämta stora delar av det efterfrågade materialet i de gjorda och pågående inventeringarna i Jämtland och Dalarna. Möjligtvis saknas underlag för delar av motionernas krav vad gäller hur individen-brukaren upplever sin situation. Jag har i dagarna varit i kontakt med länsstyrelsen i Kopparbergs län och frågat om man har idéer om hur man skall gå vidare med dessa frågor. Jag fick då till svar att man nu aktivt arbetar för att finna underlag för förslag till åtgärder i motionärernas syfte men på lokal basis. Detta arbete sker nu gemensamt med länsstyrelsen i Jämtlands län. Naturligtvis är inte detta helt rikstäckande, men det lokala arbetet måste enligt mitt sätt att se saken kunna vara grunden till hur vi på andra håll i landet skall kunna bevara fäbodbruket. Jag förstår inte riktigt varför centern inte kan ställa sig bakom utskottets synsätt utan skall driva detta till ett centralstyrt utredningsdirektiv, trots att de lokala aktörerna är mest lämpade för detta arbete, enligt min bedömning. Jag vill i detta sammanhang säga att det redan nu finns möjlighet att få stöd för fäbodbruk, även om dessa möjligheter kanske inte är tillräckliga. Därför arbetar länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland med att försöka hitta nya vägar att stödja den här verksamheten, och utskottet har faktiskt skrivit i sitt betänkande att det förväntar sig konkreta förslag från de berörda länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetets och naturvårdsverkets medel, det s.k. NOLA stödet, kan ju användas, vilket redan tidigare har sagts här i debatten. Även de utökade stödformerna är möjliga att använda. Det finns även andra glesbygdsmedel som har använts i detta arbete. Som sagt är kanske dessa stödmöjligheter otillräckliga, men jag vill liksom utskottet vänta och se vad länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland kommer att föreslå. Jag vill hänvisa till en skrivelse som jag fick i min hand i dag och som är daterad i september i år. Det är ett frågeformulär till samtliga fäbodbrukare i Dalarna, där man ber dem svara på följande typ av frågor: Anser du att fäbodbidraget skulle utformas på annat sätt? Vilka problem har du som fäbodbrukare med djurhållningen vid fäboden? Svar på frågorna har begärts till den 1 december 1988.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
Herr talman! Varför skall man behöva gå så långt, undrar Leo Persson. Jo, därför att det är ett riksintresse. Jag har i dag varit i kontakt med länsstyrelsen i mitt hemlän. Där finns inga pengar för att gå vidare med någon kompletterande utredning. Förslagen som framkommit från fäbodbrukarna finns helt visst. Menar Leo Persson då att det är kulturutskottet som skall samla ihop förslagen och sedan göra en egen utredning? Det är inte för mycket begärt att någon på riksplanet — det behövs bara en person, inte någon stor parlamentarisk utredning — gör en utredning och kommer med förslag. Vi kan bistå och komma med de verkligt goda tipsen. Jag rekommenderar Leo Persson att i fäboddriftens intresse rösta för reservationen.

Herr talman, riksdagsledamöter! Ja, museum och turister i all ära, men detta gäller faktiskt levande fäbodar. 30 000 besökare om året på en fäbod kan också innebära döden för en levande fäbod. Turister behövs och är en stimulans för fäbodarna, men fäbodarna skall egentligen inte leva på turismen. Fäboddriften är ju ett sätt att sköta jordoch skogsbruk och även djurhållningen naturligtvis. Så till reservationen och motionen. Det är en bra motion, och reservationen är en förbättring av utskottets yttrande, men det behövs ett ytterligare förtydligande. Miljöpartiet vill trycka på. Det handlar om fäbodarna. På grund av brukarnas höga genomsnittsålder är det bråttom att göra något. Vi vill inte ha utredningar. Inventeringarna finns, vi vill ha åtgärdspaket. Det handlar om en gammal kultur som helt kan försvinna. I Norge finns många fler fäbodar i bruk, därför att staten där intar en annan hållning i frågan. Detta är alltså ett riksintresse, och därför behövs det statliga direktiv och en positiv inställning från statens sida för att få fäbodarna att fungera. Det är enkla stöd som skulle kunna ge ekonomisk och praktisk möjlighet för fortsatt drift. Dalarna har en egen koras som heter rödkullan, och den förekommer på flera fäbodar. Det finns inte många exemplar kvar i Sverige, men de har en möjlighet att fortleva på fäbodarna. Det behövs stöd för att hålla igenväxande betesmarker öppna och stöd till Prot. 1988/89:20 reparationer av de gamla husen vid fäbodarna. Det kanske behövs hjälp till 9 november 1988 en brunn. Fäbodbrukarna behöver också möjlighet att sälja den mjölk de producerar, eftersom de har endast få kor. De får alltså inte sälja sin mjölk — ibland inte ens om en mjölkbil går förbi och de kan lämna sin mjölk vid vägkanten. Det behövs alltså ganska mycket stöd och arbete för att fäbodarna skall kunna fortleva. Det finns även yngre fäbodbrukare i dag, men de har mycket svårt att få verksamheten att fungera. Sommargästerna kan ibland vara ett mycket svårt hinder för fäbodbrukarna att behålla sin fäbod. Sommargästerna tycker nämligen att det är störande med kor och getter kring de hus som sommargästerna har uppe i skogen. Miljöpartiet kommer att under den allmänna motionstiden återkomma med en motion i denna fråga.
Herr talman! Miljöpartiet efterlyste ett åtgärdspaket. Motionärerna och reservanterna anser att ett sådant skall bli resultatet av en utredning. Det underlag som finns i rapporterna är mycket användbart, men det behöver alltså kompletteras. Jag tackar i alla fall för uppbackningen från miljöpartiet. Ragnhild Pohanka tog upp en aspekt här, det var konkurrensen mellan turism och fäboddrift som vi vet kan komplicera sammanhangen. Det råder ofta en konkurrens mellan turism och brukandet av fäbodarna. Även sådana konfliktsituationer bör man i en liten utredning kunna belysa och komma med förslag till lösningar. Vi har ytterligare en sak som komplicerar situationen för aktiva fäbodbrukare, och det är exploateringsvågen.Denna är alltså ytterligare en komplikation.

19.00.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Statsrådet sade att regeringen har lagt ner stor möda. Jag skulle gärna vilja veta vad denna möda innebär. Är det möjligtvis så att ni är rädda att irritera handelsförbindelserna med Singapore, eller hur ligger det till? Jag är klart bekymrad över svensk vapenexport som bara ökar och ökar. Tidigare har regeringen tvingats stoppa export till Singapore. I juni 1985 stoppades den. I oktober blev den fri igen i full skala. Karenstiden var inte speciellt lång. I april 1987 stoppades vapenexporten. I december var det dags igen för svensk vapenexport till Singapore i full skala. Karenstiden var sannerligen inte lång då heller. Nu har vi en ny lag som innebär att den som bryter mot våra regler inte längre skall godkännas som mottagare av vapenexport. Jag vill fråga statsrådet: Om Singapore har brutit mot våra regler, är regeringen då beredd att stoppa vapenexporten till det landet? Hur lång blir karenstiden denna gång? Vad menas med stor möda? Vad har regeringen egentligen gjort för att luska reda på detta? Jag vill ställa ännu en liten fråga: Anser inte ministern innerst inne att detta med svensk vapenexport är ett ganska stort hyckleri?

Herr talman! Vad har regeringen då gjort i det konkreta fallet? Statsrådet sade i sitt svar att regeringen har lagt ned stor möda. Vad består denna möda av? Vad är det egentligen som styr svensk vapenexport? För det första finns det ju en lag enligt vilken vapenexport egentligen är förbjuden. För det andra finns det även tillämpningsregler. För det tredje sker det en reell tillämpning. Varför finns dessa tre nivåer? Är det för att vi i Sverige utåt, internationellt, skall kunna visa upp vår fina lag? Varför hycklar man genom att ha dessa tre nivåer? Jag anser att tillämpningsreglerna i alla fall bör ses över, och jag undrar också vad ni har gjort i det här konkreta fallet.

Herr talman! Det är inte många regler som är heliga nu längre, men en finns kvar, nämligen den att vi i riksdagen tilltalar varandra med namn eller titel och inte med ordet du. Anledningen till att jag ställde denna fråga, vilket kanske var litet onödigt, var att jag tidigare ställde en fråga till statsrådet Carlsson om huruvida han var beredd att medverka till att Kockums Marine i Malmö även framöver skulle kunna exportera ubåtar. Då valde statsrådet att inte svara på frågan, trots att han själv för ett år sedan mycket aktivt deltog i de här förhandlingarna. Det kanske var litet onödigt av mig att ta statsrådets tid i anspråk genom att ställa den här frågan, men om statsrådet Carlsson tidigare hade bekvämat sig till att svara hade jag inte behövt ställa den. Jag noterar emellertid att även fru Gradin framöver kommer att medverka till att Kockums Marine skall kunna sälja ubåtar och ubåtskunnande till andra länder. Som en liten parentes vill jag nämna att Australien faktiskt inte är ett neutralt land, så det kanske kan bli någon intern kalabalik i det socialdemokratiska partiet framöver.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkra fortbeståndet för flyktingförläggningen i Tyringe. Under de senaste tre åren har en kraftig ökning av antalet flyktingförläggningar skett. Det finns i dag ett sextiotal förläggningar. Orsaken till ökningen är dels att antalet asylsökande ökat kraftigt under de senaste åren, dels att kommunerna på grund av den rådande allmänna bostadsbristen inte ansett sig kunna ta emot alla dem som fått tillstånd att stanna i Sverige. Regeringens målsättning är att åstadkomma en snabbare utflyttning av flyktingar till kommunerna. Med en kortare vistelsetid för asylsökande i förläggningarna bör också antalet förläggningar kunna reduceras. Detta är i hög grad angeläget. Förläggningsvistelsen måste göras så kort som möjligt. Statens invandrarverk har nyligen tagit fram ett förslag till sin framtida fasta förläggningsorganisation. Härutöver kommer det att finnas behov av ett varierande antal tillfälliga förläggningar. Hur många tillfälliga förläggningar som kommer att behövas vid varje tidpunkt blir, som nu, beroende av antalet asylsökande och antalet tillgängliga kommunplatser. Det är statens invandrarverk som har ansvaret för att bedriva förläggningsverksamheten. Hur många förläggningar som behövs och var dessa skall vara lokaliserade är en fråga som statens invandrarverk självständigt har att bedöma.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet så mycket för svaret. Jag noterar att flyktingförläggningar av alla sorter oavsett om de kallas för utredningsförläggningar, mottagningsförläggningar, slussförläggningar eller asylförläggningar är lika viktiga för en fungerande flyktingpolitik. Det är särskilt angeläget att dessa förläggningar finns i ett tillräckligt antal. Lika viktigt är det att de är väl spridda över landet. Dessutom är det angeläget att de flyktingar som vistas på dessa förläggningar inte bara får sitta där och passivt vänta på bättre tider. I Tyringe i mitt hemlän finns det en förläggning som fungerar väl och som bedrivs i ambitiösa former. På den förläggningen är man nu orolig för framtiden. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt min fråga. Har förläggningen och flyktingarna som befinner sig där någon framtid? På den frågan svarar statsrådet att det inte är hans problem utan invandrarverkets problem. Är det inte litet för enkelt att bolla över frågan på det sättet? Statsrådet står väl ändå över invandrarverket, eller skall jag tolka svaret helt kallt på det sättet att statsrådet inte intresserar sig för om flyktingförläggningen i Tyringe kommer att finnas kvar eller inte?
Herr talman! Det är självfallet mitt problem om det finns för få förläggningar. Men ett problem som i dag är ännu större är att det finns för få kommunplatser. När det gäller vilka förläggningar som skall finnas och var de skall vara lokaliserade så är det statens invandrarverk som skall göra den bedömning Prot. 1988/89:21 en. Jag utgår från att Bengt Harding Olson är beredd att respektera den 10 november 1988 arbetsfördelningen och att han inte menar att vi i regeringen skall fatta beslut
Herr talman! Jo, statsrådet Andersson, jag är beredd att acceptera den arbetsfördelningen. Men jag hoppas också att statsrådet respekterar att det til syvende og sidst ändå är statsrådet som har det yttersta ansvaret. Jag tycker i och för sig att det är en riktig beskrivning att vi har alldeles för få kommunplatser. Det får till följd att vi måste ha rejält med förläggningar så att flyktingarna har någonstans att vara tills de blir placerade ute i kommunerna. Det är oerhört angeläget att förläggningarna är spridda över landet, inte minst i Skåne, eftersom det faktiskt finns även en invandrarvänlig del av Skåne, vilken man skall vara rädd om.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om det stämmer, som det sägs i massmedia, att det nu är betydligt svårare än tidigare för sovjetmedborgare att få politisk asyl i Sverige. Flera avvisningar och utvisningar skulle enligt massmedia ha skett. Gullan Lindblad har frågat om det förhåller sig så, och vilka skälen är för det. Påståenden av den här typen är inte ovanliga. Det hävdas då att asylbedömningen av medborgare från något visst land har blivit restriktivare. Sådana påståenden bygger på den felaktiga föreställningen att asylsökande bedöms som grupp och inte som enskilda individer. Till Sverige kommer asylsökande från ett mycket stort antal länder. Oberoende av varifrån de kommer behandlas alla på samma sätt. Varje ärende avgörs med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Besluten bygger således på en individuell bedömning. Detta är grundläggande för tillämpningen av utlänningslagstiftningen. Enligt vad jag har låtit inhämta från statens invandrarverk, har verket under senare tid beslutat om avvisning eller utvisning av sovjetiska medborgare i ett tiotal fall. Inget av dessa ärenden har ännu avgjorts av regeringen. Den senaste tidens utveckling i Sovjetunionen har inneburit att allt fler sovjetiska medborgare har tillåtits resa ut ur landet. Detta är i sig positivt men kan inte få föra med sig att kriterierna för att få uppehållstillstånd i Sverige för sovjetiska medborgare ändras.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret, som åtminstone delvis har lugnat mig. Trots att jag väl känner till utlänningsla 1 gens bestämmelser blev jag något förskräckt — vilket jag nog inte var ensam om — när jag läste artikeln och hörde i massmedia att det skulle ha blivit en betydligt hårdare syn på avhoppare från Sovjet. Det vore litet väl naivt av en tjänsteman vid invandrarverket att generellt säga att vi har sett att det sovjetiska samhället har liberaliserats på många områden och att man därmed skulle kunna avvisa och utvisa flera. Glasnost och Perestrojka till trots så vet vi att Sovjetsamhället sannerligen inte ser med blida ögon på att någon hoppar av därifrån. Någon Sovjetmedborgare lär också ha sagt: Vad är Glasnost och Perestrojka? Det är nog någonting för TV. Vi har då ingenting märkt. Jag tror därför att vi skall vara ganska försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser av dessa uttryck. Såvitt jag förstått så kommer invandrarministern också att se på varje enskilt ärende för sig. Jag hoppas att han gör det med restriktivitet. Vet vi något om vilka människor det är som har hoppat av? Är det t.ex. sovjetiska judar? Jag hörde av svenska parlamentariker som har besökt Sovjet att judarna där t.o.m. i Glasnosts och Perestrojkas dagar upplever en hårdare attityd och ännu mer krångel och byråkrati än tidigare. Det är väl tyvärr så att man i Sovjetsamhället gärna söker syndabockar. Gäller det även sovjetiska judar har vi all anledning att verkligen se upp med sådana här tankegångar om att systemet skulle ha blivit något liberalare. Jag ställer dock min förhoppning till att invandrarministern ser restriktivt på detta.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig vilken åtgärd jag är beredd att vidta för att åstadkomma en mer generös tolkning av lagen vad gäller möjligheten särskilt för äldre flyktingar som kommer till Sverige att få förenas med sina anhöriga i vårt land. Det finns inga internationella överenskommelser som närmare reglerar vilken krets av familjemedlemmar som skall få förena sig med anhöriga i ett annat land. De flesta invandrarländer tillämpar i likhet med Sverige sitt eget familjebegrepp. Tolkningen av familjebegreppet skiljer sig avsevärt mellan olika länder beroende på kulturell bakgrund och sedvänjor. I Sverige liksom i västvärlden i övrigt hänförs till familjen i regel endast make/maka och minderåriga barn. Här liksom i de flesta andra länder finns dock vissa möjligheter för föräldrar att återförenas med vuxna barn. Under det senaste decenniet har det också skett en viss utvidgning av kretsen av anhöriga som tillåts komma till Sverige för bosättning. Vad särskilt gäller flyktingar som vistas här vill jag nämna följande. En flykting kan ju inte på samma sätt som andra invandrare besöka eller ta emot besök av sina släktingar eller på annat sätt hålla kontakten med dem. Av det skälet har anhöriga till flyktingar i större utsträckning än andra givits möjlighet att få bosätta sig här. Frågan om att generellt utvidga familjebegreppet i samband med invand — Prot. 1988/89:21 ring till Sverige har tidigare behandlats i riksdagen. I den av riksdagen 10 november 1988 antagna propositionen 1983/84:144 om invandringsoch flyktingpolitiken underströk min företrädare Anita Gradin att någon generell utvidgning av anhöriginvandringen inte kunde komma i fråga. Den mångfasetterande tillståndspraxis som tillämpades gav enligt hennes mening förhållandevis goda möjligheter för anhöriga till dem som är bosatta här att förenas med dem som bor i vårt land. Jag delar den bedömning som kom till uttryck i den av riksdagen antagna propositionen och har inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder i frågan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka invandrarministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är ett både för mig och för invandrarministern ganska aktuellt fall. Det handlar om en sextionioårig chilenska, Amancia Toro. Hon saknar närmare anhöriga i sitt gamla hemland Chile, men har kommit hit till Sverige. Hon bor nu hos sina döttrar som har utvandrat från Chile. De är numera svenska medborgare och bosatta i Umeå, där Amancia sedan två år tillbaka har fått en fristad. Om hon nu utvisas kommer hon tillbaka till ett land där hon saknar närmare anhöriga. Majoriteten av hennes familj finns i Sverige. En son har flytt till Argentina. Hon har en dotter kvar i Chile, som är schizofren. Mannen är sedan många år tillbaka borta från hennes liv. Jag anser att detta fall måste bedömas utifrån rent humanitära grunder. Den svenska lagen kan inte få fungera så inhumant. Invandrarministern hänvisade själv till den tidigare propositionen från 1983/84. I fråga om anhöriginvandring sägs det där att en viss uppmjukning kan komma till stånd. Det står också att det är angeläget att undvika beslut som framstår som stötande för den allmänna rättskänslan eller för humanitetens krav. Hela Ålidhems församling i Umeå har engagerat sig i frågan. Det handlar om en gammal och av ödet, milt sagt, hårt drabbad medmänniska. Det handlar om en medsyster, och det handlar om de mänskliga rättigheterna. Vill invandrarministern vidta humanitära åtgärder eller på annat sätt medverka till att en generös tolkning av lagen kan komma till stånd? Statsrådet ansvarar för flyktingpolitiken.
Herr talman! Att jag har ansvaret för flyktingpolitiken har jag nog lagt märke till. Ulla Orring har ställt en generell fråga om anhöriginvandring, och hon har fått ett ganska utförligt svar. Nu försöker Ulla Orring föra en diskussion kring ett enskilt ärende som för närvarande inte är föremål för behandling i regeringskansliet. Ärendet avgjordes i februari i år på de grunder som redovisades. Därefter har ärendet prövats hos invandrarverket. Man bedömde där att de humanitära skälen inte var av den styrkan att det fanns anledning att göra undantag ifrån de generella bestämmelser som gäller beträffande anhöriginvandring. 13 Jag noterar att i den debatt som har förts i det enskilda ärendet har en rad sakfel förekommit i massmedia. Ulla Orring gör sig också skyldig till sådana och till en vidarespridning av felaktig information. Dess värre har jag inte möjlighet att diskutera detta fall. Jag vill än en gång säga att ärendet inte är föremål för behandling i regeringskansliet. Jag har för närvarande inga möjligheter att ingripa vad gäller beslutet i denna fråga.
Herr talman! Jag vet att invandrarministern inte kan gå in på enskilda fall. På det bestämdaste vill jag dock tillbakavisa påståendet att det skulle finnas sakfel i den föredragning jag har gjort beträffande detta enskilda fall. Det är inte så. Det är fakta, och det är sanning. Ytterligare information har framkommit som styrker min propå och uppfattningen att denna sextionioåriga kvinna borde få stanna kvar i Sverige. Regeringens proposition har jag tolkat på det sättet att det skulle vara angeläget att undvika beslut som framstår som stötande för den allmänna rättskänslan. Det är den frågan som jag har velat ta upp, och som jag har velat exemplifiera just med detta enskilda fall. Det är stötande för den allmänna rättskänslan om gamla människor skickas kors och tvärs över jorden, samtidigt som de också förlorar kontakten med sina anhöriga.
Herr talman! Ulla Orring säger nu att hon vet att jag inte har möjlighet att diskutera enskilda fall och inte kan ingripa i detta fall. Då begriper jag inte varför Ulla Orring utnyttjar riksdagens talarstol för att provocera fram en debatt i ett enskilt fall som hon vet att jag inte kan föra här. Man kan gagna flyktingpolitiken mycket bättre genom att föra diskussionen i form av en dialog. Ulla Orring och andra är välkomna till den dialogen med oss i arbetsmarknadsdepartementet, för att närmare få information om vad som gäller beträffande vår utlänningslagstiftning och så långt det är möjligt vad som gäller i enskilda fall.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet Andersson känner sig irriterad av den här frågan. Den måste störa hans humanitära inställning till flyktingpolitiken och till åtgärder för att åstadkomma en mer humanitär flyktingpolitik. Jag vill med kraft hävda att det är viktigt att vi riksdagsledamöter kan ställa frågor och då exemplifiera med enskilda fall — det tror jag är mycket viktigt för den svenska demokratin. Det är också viktigt för flyktingpolitiken, om Sverige skall kunna framstå som ett flyktingvänligt land.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tar till orda ytterligare en gång. Men jag vill tacka Ulla Orring för att hon erkänner att jag har en humanitär känsla och arbetar utifrån den utgångspunkten med de här frågorna. Men hennes försök att föra en diskussion kring detta fall och framställa det som ett övergrepp mot de humanitära aspekterna kan jag inte uppfatta som ett uttryck för att hon verkligen ser seriöst på behandlingen av flyktingären den, som ofta handlar om svåra avgöranden. Menar verkligen Ulla Orring att det gagnar flyktingpolitiken att försöka föra in enskilda fall i diskussionen här i kammaren? Jag menar det inte.
Herr talman! På den punkten har vi inte samma åsikt. Jag anser att det i en humanitär flyktingpolitik ingår att på allt sätt hjälpa en flykting som ansöker om att få stanna i vårt land att också få göra det. Jag och mitt parti anser att det skall vara grunden för vår flyktingpolitik. I detta ingår också att exemplifiera med enskilda fall. Men jag vet att detta framstår som irriterande för statsrådet Andersson, och jag förlåter honom för den irritationen. Jag vill dock se till saken och hjälpa den här människan, så att hon kan få stanna i Sverige.
Herr talman! Jag vill än en gång ta tillfället i akt att säga att Sverige aldrig under efterkrigstiden har tagit emot så många flyktingar som vi gör nu och har gjort under de allra senaste åren. Vi för alltså en mycket omfattande och generös flyktingpolitik. Ett stort antal av dem som får uppehållstillstånd får det av humanitära skäl. Det rör sig om ungefär en femtedel. Men Ulla Orring måste inse att det handlar om mycket svåra gränsdragningar i många enskilda ärenden. I det här fallet föll ärendet utanför ramen för den praxis som gäller, när regeringen handlade ärendet i februari i år. Därefter har invandrarverket prövat ärendet och funnit att det inte fanns anledning till bifall. Jag har ingen möjlighet att här göra något uttalande i det enskilda fallet.

Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det inte är missledande information som sprids utan faktiska kunskaper. Jag vill också påminna statsrådet om att när man kommer till ett nytt land i 70-års åldern — utan att kunna språket och utan att kunna framställa sin sak på rätt sätt — uppstår det misstag. Det har det gjort i detta fall. Det var därför jag framställde denna fråga om omprövning och generös behandling av en flykting som kommer till Sverige.

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Margareta Fogelberg frågat mig om vi inte har några verkningsfulla regler som kan förhindra att familjer splittras. En självklar utgångspunkt vid tillämpningen av utlänningslagstiftningen är att familjesplittring skall undvikas. I de fall en utländsk medborgare ämnar bosätta sig i Sverige är huvudregeln att denne skall ha sitt uppehållstillstånd beviljat före inresan. Om äktenskapet ingåtts eller sammanboendet uppkommit i anslutning till eller efter inresan medför detta i princip inget undantag från denna bestämmelse. Undantag från regeln gäller klara familjeåterföreningsfall, t.ex. tidigare fast etablerade familjebildningar som återuppbyggs i Sverige efter att ha splittrats på grund av politisk förföljelse eller av arbetsmässiga skäl. I de fall utlänningen kommer till Sverige med uppehållstillstånd som beviljats på grund av anknytning till person som är bosatt här kan tillämpas en ordning med s.k. uppskjuten invandringsprövning. Normalt tillämpas då en prövotid om två år. Först efter den tidsperiodens utgång accepteras utlänningen som invandrare. Syftet med den uppskjutna invandringsprövningen är att söka förhindra att skenförhållanden utnyttjas för att ge rätt till bosättning här.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, även om min fråga egentligen inte rörde flyktingar. Vi är så vana vid att det handlar om flyktingar att vi glömmer bort att det finns alldeles vanliga människor som kommer hit utan flyktingliknande skäl. Min fråga gällde i första hand en person som är amerikansk medborgare och som kom till Sverige för två år sedan med såväl uppehållssom arbetstillstånd. När jag sände i väg min fråga till invandrarministern hade den här personen fått besked av polisen att han måste lämna Sverige den 9 november. I går morse inställde han sig hos polisen i Göteborg, men där fanns inte något sådant beslut från invandrarverket, utan nu var det plötsligt den 16 november som gällde. Kan statsrådet Andersson föreställa sig hur det kan vara att mentalt förbereda sig för en sådan här procedur, få den avbruten och samtidigt bli varse att man måste gå igenom detta hemska en gång till? Jag hade inte alls för avsikt att tala om våra myndigheters behandling av människor som av olika anledningar kommer till oss, men den här händelsen visar ännu en gång hur förfärligt godtycklig, motsägelsefull och för allmänheten fullständigt obegriplig vår invandrarpolitik är. Häromkvällen visade Sveriges television ett reportage som för mig mest verkade handla om slavhandel. Det sades i programmet att det inte finns lagliga hinder mot att svenska män per postorder importerar kvinnor från Fjärran Östern för personligt bruk. Detta har upprört förfärligt många människor, och jag undrar: Hur reagerar invandrarministern? Lika upprörd blir man över detta utvisningsbeslut, som nu tycks skilja en ung amerikan från hans svenska hustru. Det strider mot vanliga människors känsla för vad som är rätt och fel. Nu undrar jag om den socialdemokratiska regeringen trots beslutet från 1968 kan tänka sig att ge livsrum åt utomnordiska medborgare som lever tillsammans med svenskar och inte på något sätt utgör en belastning för vårt samhälle. Om det krävs att uppehållstillståndet förnyas med jämna mellanrum, kan man då få ansöka från svensk botten och slippa långa och dyra resor tillbaka till hemlandet?
Herr talman! Vi skulle nog behöva en särskild diskussion kring detta. Det finns ju inte utrymme i ett replikskifte i en frågestund för att klara ut alla regler som gäller för anknytningsinvandring. I det här fallet var det alldeles uppenbart att vederbörande inte hade den anknytning till landet som erfordras enligt praxis. Den anknytning som han hade för att komma till landet bröts omedelbart efter ankomsten. Därefter ingicks en ny förbindelse, som hade varat kort tid när regeringen fattade beslutet. Om det har uppstått något missförstånd vid själva verkställandet av beslutet kan jag faktiskt inte svara på. När det sedan gäller den människohandel som Margareta Fogelberg talade om har diskrimineringsombudsmannen fått i uppdrag att särskilt utreda vilka möjligheter det finns att stävja den förfärliga verksamhet som en del män ägnar sig åt.
Herr talman! Vad gäller det som statsrådet senast sade måste jag uttrycka min glädje över att man har reagerat så snabbt som skett. Den här människohandeln får inte pågå i en civiliserad värld! När det sedan gäller den person som kom hit med arbetsoch uppehållstillstånd och som då hade anknytning till Sverige undrar jag om invandrarministern aldrig har hört talas om att en kärlek kan ta slut och att man faktiskt kan hitta en ny. Personen i fråga trivdes i Sverige och har under ganska lång tid sammanbott med en svensk kvinna med vilken han numera är gift.
Herr talman! Hur frestande det än är vill jag inte här ta tillfället i akt att diskutera kärleksaffärer.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att dämpa den kommunala sektorns snabba expansion. Den kommunala konsumtionen ökade, enligt nya uppgifter från nationalräkenskaperna, under 1987 med drygt 2 20. Prognosen för 1988 tyder på att ökningen blir knappt 2 26. Volymtillväxten sker framför allt inom de angelägna områden som prioriteras av riksdag och regering, dvs. äldreoch barnomsorg. Men den ligger klart över den tillväxt på 1 96 som anbefallts av riksdagen. Jag vill tillfoga att de bedömningar av tillgången på arbetskraft som gjorts för de närmaste åren tyder på att nytillskottet kraftigt minskar. Detta torde medföra att den kommunala sektorn får svårt att expandera i den takt som nuvarande budgetplaner förutsätter. För att klara angelägna utbyggnadsbe hov kommer kommunerna därför att i högre grad än hittills tvingas ompröva befintliga verksamheter. Några ytterligare åtgärder, utöver de redan vidtagna, för att påverka den kommunala sektorns tillväxt under 1989 övervägs inte av regeringen. När det gäller utvecklingen 1990 och därefter kommer regeringen att på sedvanligt sätt redovisa sin bedömning i nästa års budgetproposition.

Herr talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Jag hoppas att jag får ytterligare några kommentarer från finansministern. Vi är ju mycket eniga om att expansionen är för snabb. I klartext innebär svaret att finansministern hoppas att arbetskraftsbrist skall drabba den anbefallna barnomsorgsutbyggnaden, och det är möjligtvis realistiskt tänkt. Men under tiden kommer löneglidningen att sätta fart. Då kommer kommunerna att konkurrera om arbetskraften, och då hamnar vi i finansiella problem. Vi vet redan att prognoserna för det finansiella sparandet i kommunerna ligger på 6,6 miljarder om man räknar med en löneglidning på 6 20. En procentenhet betyder en ökning på en miljard. Detta kommer att slå på skatten. Vi har redan sett vissa tendenser till skattehöjningar. Jag måste fråga finansministern: Hur klarar man då den nya utbudsekonomin? — Det är mycket trevligt att finansministern har sällat sig till utbudsekonomerna, men hur klarar man det när kommunala skattehöjningar kan äta upp de statliga skattesänkningarna? Vad som behövs är avregleringar, som förvandlar monopol till konkurrens — något som vi måste ha i den kommunala sektorn för att få en ökning av produktiviteten. Den utvecklas negativt år efter år.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat mig om regeringen är villig att inför nästa års tilldelning av extra skatteutjämningsbidrag även tilldela de kommuner som förlorar under 50 öre/skattekrona på grund av beslutade reformer extra bidrag. Den slopade utbobeskattningen får inga bestående effekter för kommuner som får skatteutjämningsbidrag. På grund av avräkningssystemet för skatt mellan staten och kommunerna får skattereformen dock viss effekt under åren 1989 och 1990 för alla kommuner, dvs. några kommuner får ökade medan andra får minskade skatteintäker dessa år. Riksdagen har bemyndigat regeringen att utan ansökan ge extra skatteut jämningsbidrag till kommuner som får relativt stora bestående inkomst — Prot. 1988/89:21 minskningar till följd av den slopade utbobeskattningen. Detta gäller således 10 november 1988 kommuner som inte får skatteutjämningsbidrag. Med stöd av detta bemyndi Förluster på skattereformen till följd av det nämnda avräkningssystemet behandlas inom ramen för det extra skatteutjämningsbidrag som ges efter ansökan. Ansökningarna bereds av den parlamentariskt tillsatta skatteutjämningsnämnden, som är regeringens rådgivande organ i skatteutjämningsfrågor. I underlaget för nämndens prövning ingår effekterna för resp. kommun av ändringar i skatteoch bidragssystem och andra förhållanden som påverkar kommunens ekonomi. I de bidrag som regeringen på skatteutjämningsnämndens förslag beviljat kommunerna för 1989 ingår därför i flera fall kompensation för förluster på grund av den slopade utbobeskattningen. Eftersom förlusterna står kvar 1990 till följd av avräkningssystemet för skatt kommer de att ingå i underlaget för prövning av extra skatteutjämningsbidrag även för detta år. Om detta resulterar i att en kommun beviljas extra bidrag beror i hög grad på den bedömning av den samlade ekonomiska situationen i kommunen som då görs. Något generellt bidrag är inte avsett att lämnas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag tog upp den här frågan på grund av att en del kommuner har förlorat skatteunderlag på reformen. I och för sig har kommunerna delvis kompenserats genom skatteutjämningen, dock inte fullt ut. De kommuner som ingår i skatteutjämningssystemet har fått ett förskott, men de får ingenting vid slutavräkningen. De kommuner som har drabbats av bortfallet av skatteunderlag är oftast kommuner i skogslänen, som i många fall redan tidigare hade en svag skattekraft. Just i dessa kommuner finns det ett stort antal utboägare. Detta förhållande uppstod under 1950 och 1960-talen, då många småbrukare upphörde med verksamheten och flyttade in till större tätorter. Många valde då att behålla sina fastigheter i hembygden. Tidigare har dessa fastigheter och inkomsten av dem beskattats i den kommun där fastigheten var belägen. Enligt den nya reformen beskattas fastigheterna i ägarens hemkommun. Detta gör att ett relativt stort skatteunderlag överflyttas från i många fall skattesvaga kommuner till kommuner med större skattekraft. I och för sig är en förenkling av skattesystemet bra för den enskilde individen. Men man måste då se till att de kommuner som drabbas av ett bortfall kompenseras fullt ut. Detta kan ske exempelvis genom extra skatteutjämningsbidrag. Men det beslut som nu har fattats innebär att kommuner som förlorar mindre än 50 öre inte får någon kompensation. Jag hoppas därför att regeringen beaktar de synpunkter som jag har fört fram och kompenserar berörda kommuner fullt ut. Våra kommuner har ändå skyldighet att hålla service både för sina invånare och för utboägare. Det krävs därför att berörda kommuner får den del av kakan som de är 19 berättigade till. Jag hoppas således att det sker en justering i denna fråga nästa gång som regeringen beslutar om extra skatteutjämningsbidrag. Såsom jag förstår av finansministerns svar har han dörren öppen för ett sådant förslag.

Herr talman! Paul Lestander och Ulla Orring har frågat mig när en proposition med förslag om skattefrihet för inkomst av kottplockning kommer att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Svaret är ju positivt, och det behövdes verkligen att den här propositionen avlämnades — den har ju dröjt rätt länge. Riksdagen fattade ju beslutet i våras och kottplockningssäsongen är nu i full gång. Vi har inte haft något bra kottår i Nordsverige sedan 1973, och bristen på frö och plantor börjar bli akut. Vi har dessutom råkat ut för stora angrepp av gremmeniella i de contortabestånd som finns i våra områden. Man har därför på vissa håll infört partiellt planteringsförbud mot contortatall. Det behövs alltså en enorm kottplockningskampanj för att säkerställa frö av god och härdig kvalitet. Det är därför bra att regeringen har handlat.

Herr talman! Även jag ber att få tacka för detta positiva svar. Det är ett besked som vi länge har väntat på. Precis som Paul Lestander sade kom förslaget till riksdagen via motioner. Riksdagen fattade beslut i mars att ge regeringen i uppdrag att verkställa beslutet genom att förelägga riksdagen en proposition. Både kottplockare och uppköpare har väntat hela sommaren och hela hösten på regeringens förslag, men det har varit tyst på den här punkten. Som finansministern sade i sitt svar överlämnades propositionen till riksdagen så sent som i går. Det skojades ganska friskt i massmedierna i våras om de här motionerna, men jag tror att okunnigheten om nyttan och behovet av kottplockning och fröinsamling därigenom blottades med all tydlighet. Det är oerhört viktigt att återväxten i skogen kan säkras — det är nationalekonomiskt viktigt. Det planteras totalt mellan 400 miljoner och 500 miljoner plantor varje år. Vi kan inte längre lita till utländska frön och plantor, som utsätts för insektsangrepp när de omplanteras i annan miljö. Därför måste de som plockar kottar uppmuntras och stimuleras. Det är viktigt att de i tid får besked om en eventuell skattebefrielse. Det har de fått nu. Ett bra kottår i de norrländska skogarna kan infalla med mellan 10 och 15 års intervall. Det här året har varit ett sådant bra år. Därför har såväl uppköpare, skogsbolagen och domänverket, som plockare begärt att få besked om skattereglerna och en uppföljning av riksdagens beslut. Det är bra att det beskedet nu har kommit.
Herr talman! Enligt uppgifter i tidningarna denna vecka är kottplockningssäsongen nu avslutad. Enligt samma uppgifter har den varit ovanligt framgångsrik. Ovanligt mycket kottar har plockats. Behovet av frökottar är nu tillgodosett för åtskilliga år framåt. Jag får alltså konstatera, herr talman, till min outsägliga lättnad att försenandet av denna proposition icke har stört kottplockningen under den här säsongen. Därför bör propositionen komma som en glad överraskning för alla kottplockare som plockade möjligen under förutsättning att de skulle få betala skatt på sina inkomster.
Herr talman! Även om den här pressuppgiften skulle vara korrekt för hela plockningsområdet, vilket jag mycket starkt betvivlar, är det inte någonting att raljera över. Alla har nämligen vetat att riksdagen har fattat ett beslut och att det i det här fallet är regeringen som dröjt med att verkställa beslutet, dvs. med att lägga fram en proposition. Vad herr Feldt möjligen kunde vara glad över är att han lyckats förhindra detta verkställande under så pass lång tid.
Herr talman! Endera är pressen felunderrättad eller också har pressuppgifterna återgetts felaktigt. Så sent som i går talade jag med en företrädare för ett av våra norrländska skogsbolag, som klart konstaterade att kottplockning och fröinsamling kan pågå ända till mars månad nästa år. Det har rått stor tvekan hos kottplockarna på grund av finansdepartementets dröjsmål med det här beskedet. Det är därför mycket bra att det nu har kommit, så att man kan fortsätta att plocka kottar när geografin och väderleken tillåter. Det är inte något behagligt arbete att vara ute och samla kottar i kyla och dåligt väder i dessa trakter. Därför skall vi uppmuntra insamlandet och inte raljera, tycker jag, över kottplockning och fröinsamling.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

Herr talman! Beräkningarna av de statliga skatteintäkterna 1990 görs utifrån vissa tekniska antaganden och är inte baserade på en prognos om regeringens politik. Vi kommer att ge riksdagen besked i god tid om hur vi vill att den statliga inkomstskatten för 1990 skall vara konstruerad.

Herr talman! Martin Olsson har ställt en fråga till mig som avser vissa inkomstskattekonsekvenser av den nya familjerätten. Frågan tar sikte på det förhållandet att vid den ene makens död kommer den efterlevande maken att bli ensam dödsbodelägare om den avlidne inte hade egna barn och om det inte finns universella testamentstagare. Gemensamma barn är inte längre automatiskt dödsbodelägare. Ett enmansdödsbo avvecklas när bouppteckningen efter den döde registreras. Detta innebär bl.a. att skogskontomedel skall återföras till beskattning vid den därpå följande taxeringen. En konsekvens av den nya familjerätten är alltså att det inte längre är möjligt att i vissa fall behålla ett dödsbo för att därigenom kunna avveckla ett skogskonto under de tre år ett dödsbo är ett eget skattesubjekt. Jag vill för det första slå fast att motsvarande skatteeffekter uppkom redan tidigare om makarna var barnlösa. Enmansdödsbon är alltså ingen ny företeelse. För övrigt är det inte bara en efterlevande make som kan hamna i den här situationen. Ett barn eller en universell testamentstagare kan också bli ensam dödsbodelägare. Jag konstaterar också att den nu beskrivna beskattningseffekten inte enbart gäller skogskonton. Flera andra avsättningar skall också återföras till beskattning under samma förutsättningar, nämligen medel som satts av till investeringsreserv, upphovsmannakonto, uppfinnarkonto, särskild fartygsfond, särskild nyanskaffningsfond och återanskaffningsfond. Jag beklagar att regeringen ännu inte kunnat redovisa ett ställningstagande till frågan om vilka åtgärder beträffande olika reserveringsmöjligheter som kan påkallas av den nya familjerätten. Av vad jag nyss sagt framgår dock att frågan kräver ingående överväganden. Frågan bereds för närvarande i finansdepartementet och jag skall se till att underlag för ett ställningstagande kommer att föreligga så snart som möjligt.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

De stora förändringarna i arvsreglerna medförde också behov av ändringar av arvsskattereglerna och andra skatteregler. De skulle anpassas till de nya arvsreglerna så att dessa verkligen skulle få de effekter som avsågs. Eftersom följdlagstiftningen beträffande skatter m.m. inte var klar våren 1987 motsatte vi oss från borgerligt håll ett ikraftträdande av äktenskapsbalken och de nya arvsreglerna fr.o.m. den 1 januari 1988. Vi ville i stället vänta till den 1 januari 1989, så att alla konsekvenser skulle vara utredda och erforderliga lagändringar genomförda. 23 De spörsmål som jag tagit upp i min fråga är exempel på att erforderliga 10 november 1988 beslut om lagändringar inte har fattats. Att jag i frågan har nämnt skogskonto beror på att det ju inte ges utrymme för så mycket i en kort fråga. Därför skrev jag skogskonto m.m. Det är anmärkningsvärt att arvsreglerna snart har gällt i ett år utan att problemet lösts. Om en avliden efterlämnar skogskonton m.m. blir änkan eller änklingen tvungen att under dödsåret upplösa skogskontot och betala den skatt som belöper på detta konto. Det är beklagligt och anmärkningsvärt att regeringen ännu inte lyckats framlägga förslag i frågan. Jag anser att det är väldigt viktigt att vi omgående kan få förslag så att det kan undvikas att de som har blivit änkor och änklingar i år förutom av sorgen till följd av dödsfallet också drabbas av negativa och inte avsedda skattekonsekvenser.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om jag är beredd att ge riksskatteverket en sådan vägledning att lagstiftarens andemening blir klar för landets taxeringsnämnder, dvs. att ”VW Pick-up” inte är att hänföra till gruppen lätta lastbilar med skåpkarosseri. När lagreglerna för beskattning av bilförmån utformades togs inte ställning till hur enskilda bilmodeller skall behandlas. Riksskatteverket har emellertid utfärdat anvisningar om värderingen av bilförmån och upprättat listor med exempel på skilda bilmärken och därvid angivit nybilspriser. Det ankommer inte på mig att avgöra hur skilda bilmärken skall behandlas vid taxeringen. Detta är en fråga som skall avgöras av riksskatteverket och övriga skattemyndigheter.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

Trots att finansministern inte tycker att han borde avgöra sådana här frågor, borde det ändå vara rimligt att vi i riksdagen förklarade vad vi menade då vi fattade beslutet om de nya reglerna. Tycker finansministern att skattebyråkratin skall vara till för att driva ett solklart ärende långt upp i beslutsprocessen, bara för att vi skall få ett prejudikat? Borde inte sunt förnuft få råda? Den bilmodell som frågan handlar om är byggd så att man endast kanhaen Prot. 1988/89:21 passagerare. Inte ens finansministerns lilla familj skulle få plats i bilmodel 10 november 1988 len, utan att hunden skulle få åka på flaket. Jag tror inte att vare sig vi eller. = JZdmms odon Astrid Lindgren skulle tycka om något sådant. Det är vår uppgift som politiker att reda ut byråkratin. Därför tycker jag att ett klarläggande från finansministern skulle kunna lösa denna enkla fråga och skattemyndigheterna därmed få klart för sig vilken andemeningen i lagen är. När man blir beskattad för bilförmån skall den som beskattas faktiskt också ha möjligheter att använda bilen privat.

Herr talman! För drygt ett år sedan ställde Bo Lundgren en fråga om skatteuttaget för företagen efter år 1990. Jag svarade då att den närmare utformningen av den framtida företagsbeskattningen är beroende av de förslag som kommer från utredningen om reformerad företagsbeskattning. Jag har inte anledning att lämna något annat svar på de nu ställda frågorna.

Herr talman! Bo Lundgren är ledamot av utredningen om reformerad företagsbeskattning. Nu ställer han frågan till mig: Avser regeringen föreslå att den nuvarande vinstdelningsskatten bakas in i bolagsskatten fr.o.m. 1991? Detta är mycket exakt en fråga som i dag behandlas och diskuteras i utredningen om reformerad företagsbeskattning, dvs. Bo Lundgren är mycket bättre informerad än någon annan i denna kammare om diskussionerna i utredningen. Den andra frågan är: Avser regeringen föreslå att företagsbeskattningen skärps utöver nuvarande uttag av bolagsskatt och vinstdelningskatt? Också detta är en av de centrala frågorna i den utredning där Bo Lundgren är ledamot. Han kan direktiven och vet vad vi har sagt i direktiven, men han ställer ändå frågan här i riksdagen, nu för andra gången. Jag undrar: Vad sysslar Bo Lundgren med i denna utredning? Sover Bo Lundgren vid sammanträdena, eller är han ute och dricker kaffe — vad gör han? Herr talman! Det har diskuterats om användningen av riksdagens frågestunder. Jag tycker inte att Bo Lundgren bidrar till att öka värdet av frågestunderna genom att envisas med att ställa frågor om den utredning där han själv är ledamot.

Herr talman! Även om det låter otroligt, förekommer det faktiskt att regeringen förutsätter att ledamöterna av den tillsatta utredningen kan tänka själva, göra egna analyser och dra egna slutsatser utan att i varje detalj få detta skrivet sig på näsan.

Herr talman! I den intervju som Bo Lundgren åberopar säger jag: ”Enligt den information som lämnats mig om utredningens arbete tyder resultaten på ---". Jag gör alltså inget uttalande där jag säger att detta är regeringens vilja och avsikt, utan jag hänför mig till den information som jag har fått om det pågående arbetet i utredningen. Den i och för sig intressanta debatt som Bo Lundgren vill föra här i riksdagen tycker jag att han skall föra i utredningen, för det är där man kommer att lägga fram de första förslagen, som sedan så småningom kommer på regeringens och riksdagens bord.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att undvika att skatten, till följd av kontantprincipen, kan bli högre om pension betalas ut retroaktivt än om utbetalningen skett under det år som pensionen egentligen avsåg. Det är främst för folkpensionärer som skattekonsekvenserna av retroaktiva pensionsutbetalningar kan bli av det slag som Bo Lundgren pekar på i sin fråga. Enligt min mening är det mycket svårt att utan genomgripande förändringar av beskattningen helt komma till rätta med dessa effekter. Folkpensionärerna åtnjuter redan långtgående skattelättnader, och de anvisningar som riksskatteverket utfärdat för beräkning av extra avdrag torde så långt som möjligt bidra till att begränsa effekterna av retroaktiva ersättningar. I vissa fall kan naturligtvis reglerna om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst också utnyttjas. Till det jag nu sagt kommer att frågan om pensionärernas beskattning övervägs av utredningen om reformerad inkomstbeskattning. Mot den bakgrunden är jag för närvarande inte beredd att verka för någon ytterligare lindring av skatteeffekterna vid retroaktiva pensionsutbetalningar.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

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag har full förståelse för att finansministern inte kan ta ställning till ofullständiga förslag från en kommitté som ännu inte har slutfört sitt arbete. Det är inte heller det jag efterlyser. Jag frågar om den principiella inställningen till myndighetsåldern och till åldersrelaterade särbestämmelser när det gäller krediter. Bakgrunden till min fråga är att ungdomar som liksom jag är under 25 år i dag mycket sällan blir bemötta och behandlade som fullvärdiga och myndiga medborgare. Olika särlösningar som skall begränsa våra rättigheter diskuterasinte bara i skuldkommittén utan också i många andra sammanhang. Detta leder naturligtvis till oro. Att höja myndighetsåldern med sju år när det gäller kreditprövning skulle få konstiga konsekvenser. Man kan ju i så fall fråga sig om människor i min ålder över huvud taget är kapabla att ta något ekonomiskt ansvar. De absurda följdfrågorna blir då: Får vi ha försörjningsansvar för barn? Får jag som riksdagsledamot delta i det kommande beslutet om statsbudgeten? Jag vill inte ifrågasätta behovet av kreditrestriktioner. Men jag tycker att åldern för en myndig person inte är någon relevant bedömningsgrund vid kreditprövning. Jag ser det som naturligt att den individuella ekonomiska situationen och betalningsförmågan jämte generella restriktioner som inte är åldersrelaterade utgör grunden för kreditgivning. Jag vill alltså fråga om finansministerns principiella syn på en höjning av myndighetsåldern vid kreditprövning: Anser alltså finansministern att en myndig persons ålder är en relevant grund för kreditrestriktioner?
Herr talman! Nej, det tycker jag inte. Jag tycker nämligen också att det skulle vara mycket konstigt, om vi införde kreditprövningsregler som varierade alltefter åldern. Det måste sägas här att det som vi nu diskuterar är ett arbetspapper från en utredning. Utredningen kommer säkert att med viss 29 eftertanke betrakta effekten av debatten om sina förslag.
Herr talman! Jag är nöjd med det svaret. Tack!
Herr talman! Regeringen beslutade för två veckor sedan om en förlängning av det begränsade frisläppet av investeringsfonderna. I det sammanhanget aviserades att regeringens generella dispensgivning för investeringar i Blekinge och vissa kommuner i norra Kalmar län kommer att upphöra. I Blekinge kan dispens komma att ges för större, strategiskt viktiga projekt och i norra Kalmar län för projekt som bidrar till ett differentierat och stärkt näringsliv. Vid prövningen av investeringsfondsärenden kommer givetvis hänsyn att tas till den situation på arbetsmarknaden i Karlskrona som kan bli följden av Ericssons nedläggningsbeslut.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det innebär emellertid ingen förutsättning för en snabb dynamisk utveckling i länet, som vi så väl behöver nu när Ericsson har beslutat om nedläggning av telefontillverkningen i Karlskrona och således mer än 700 personer drabbas av arbetslöshet. Det har inte varit obekant att telefontillverkningen varit i farozonen under en lång tid. Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att leva upp till målsättningen att investeringsfondsmedel bör användas för strategiskt viktiga projekt? Jag hade hoppats att finansministern skulle ta chansen nu i den sista skälvande minuten för investeringsfonderna att utnyttja möjligheten att stimulera till investeringar i Blekinge genom att i praktiken låta näringslivet inom och utom länet, utan att man behöver hålla en sossepolitiker eller byråkrat i handen, få direktavskriva vinster mot nyinvesteringar. Varför särbehandlas storföretagen Volvo och Saab? Varför inte utnyttja ett helt län för att på ett enkelt sätt och med en ringa statlig insats skapa förutsättningar för en snabb ökning av investeringarna, något som med all säkerhet skulle ge nya arbetstillfällen? Ett sådant frisläpp av fonderna bör naturligtvis även omfatta allmänna investeringsreserver. Det finns uppenbarligen ett intresse även i den socialistiska sfären för att utnyttja obeskattade vinster för investeringar. Det i anledning av det s.k. Blekingepaketet nybildade finansbolaget Blekingen AB har i skatteplaneringssyfte förvärvat s.k. skalbolag innehållande investeringsfondsmedel, för att på så sätt kunna tillämpa direktavskrivningsmetoden vid nyinvesteringar. Jag har i min fråga också aktualiserat ett sätt att stimulera till s.k. avknoppning. Är finansministern beredd att pröva en sådan åtgärd för att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt resultat vid nyetableringar? En Prot. 1988/89:21 nyligen avslutad utredning om lokaliseringsstöd enligt socialdemokratisk 10 november 1988 modell vittnar nämligen om ett dåligt resultat. Jag menar att resultatet skulle
Så 5 ; Om frisläpp av bli betydligt bättre, om man stimulerade till s.k. avknoppning. investeringsfonder rdkvesterd Anf. 63 Finansminister KJELL-OLOF FELDT: Ferne Nr Herr talman! Vi har nu i flera år haft ett generellt frisläpp av investerings 5 å Å sydöstra Sverige fonder i Blekinge län. Vi har behandlat ett stort antal ansökningar om investeringar i Blekinge till betydande belopp. Det har medverkat till att arbetsmarknadssituationen i länet kraftigt har förbättrats. Arbetslösheten i åtskilliga kommuner i Blekinge ligger nu inte högre än landets genomsnitt — den genomsnittliga arbetslösheten i landet är låg. Dessutom har vi flyttat ut en rad verksamheter till Blekinge. Jag måste fråga Karl-Gösta Svenson var moderaterna befann sig när beslutet om flyttningen av bostadsverket och den nya kustbevakningsmyndigheten till Karlskrona fattades. Dessutom vill jag framhålla att det förekommer statliga pengar i åtskilliga andra sammanhang i Blekinge för att stimulera till investeringar och företagsutveckling — däribland s.k. avknoppning. Om nedläggningen av Ericssons telefontillverkning genomförs, kommer Karlskrona alldeles säkert att på nytt drabbas av stora påfrestningar på arbetsmarknaden. Men jag har sagt att vi kommer att ta hänsyn till situationen på arbetsmarknaden där, om vi får in ansökningar där man begär att få använda investeringsfonderna. Såsom redan beskrivits har vi i dessa dagar fattat beslut om en mycket generös tillämpning i fråga om investeringsfondsinstrumentet för företaget Åkermans, i utbyte mot att man gör betydande investeringar i Karlskrona som ger positiva effekter på sysselsättningen. Jag anser att vi är väl rustade att möta vad som kan finnas av möjligheter för fortsatt expansion för näringslivet i Blekinge. Dessutom har vi ju flyttat dit en del av den offentliga verksamheten, som Karl-Gösta Svenson tycker så illa om.
Herr talman! Arbetslösheten i Blekinge ligger högre än landets genomsnitt enligt de senaste siffrorna från länsarbetsnämnden. När det gäller det generella frisläpp som finansministern nämnde vill jag säga att jag talade om ett annat generellt frisläpp, nämligen precis på samma sätt som det som Volvo och Saab har fått utnyttja i Malmö och Uddevalla. I praktiken gör man direktavdrag på löpande vinster. Om företagen över huvud taget fick utnyttja sina vinster på det viset, skulle det bli mycket bättre förutsättningar för en dynamisk utveckling i länet, framför allt för de små och medelstora företagen. Därigenom får vi alltså direktinvesteringar, som på ett effektivt och omedelbart sätt möjliggör nya satsningar. Dessutom får de anställda, framför allt hos Ericsson, större möjligheter när det gäller att skaffa nya jobb. Vi behöver ett mera differentierat näringsliv, främst i östra Blekinge och i 10 november 1988 Karlskronaområdet. Vad jag här har anfört skulle vara ett bra sätt att åstadkomma resultat.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka motiv regeringen har för att lägga fram ett förslag som slår så hårt och orättvist mot vissa redan hårt utsatta områden, t.ex. Kalmar län. Regeringen har nyligen överlämnat en proposition om avgifter för pensionärer vid sjukhusvård till riksdagen, och den är nu föremål för sedvanlig riksdagsbehandling. I den propositionen har jag redovisat motiven för att avskaffa det avgiftsfria året för ålderspensionärer. Utgångspunkten är att pensionärer och förvärvsarbetande vid sjukhusvård i princip skall behandlas lika i avgiftshänseende. I propositionen framhålls att pensionärernas ekonomiska förhållanden avsevärt har förbättrats efter år 1970, då det s.k. friåret blev helt genomfört. ATP-pensionärerna har efter hand blivit allt fler, och folkpensionsförmånerna har successivt förbättrats. Det är också rimligt att den som vistas på sjukhus och därigenom inte har utgifter för t.ex. mat, tvätt, kläder och omvårdnad i hemmet bidrar till att täcka motsvarande kostnader på sjukhuset. Härutöver anser jag inte att det finns anledning för mig att redovisa ytterligare motiv, eftersom utskottsbehandling av förslaget för närvarande pågår.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag vill inledningsvis slå fast att det rent allmänt är helt omöjligt att motivera ett förslag som går ut på att låta en kompensation för devalveringsförlusterna 1982 lämnas på ett sådant sätt att de pensionärer som har de högsta pensionerna skall få mest, vilket därmed går ut över de ekonomiskt svaga och sjuka pensionärerna. Det var egentligen inte det som min fråga avsåg, och jag har heller icke fått något svar på den. Denna fråga har ytterligare en dimension, nämligen en regionalpolitisk rättviseaspekt. Genom regeringens förslag kommer de områden som har en ofördelaktig åldersstruktur att drabbas särskilt hårt. Kalmar län är ett sådant län — bland många andra glesbygdslän — och har den högsta andelen pensionärer i landet. Om det skulle vara så att pensionärer och förvärvsarbetande har lika ekonomiska förutsättningar, rimmar den oro som framgår av många brev från pensionärer i länet mycket illa med verkligheten. Det var därför jag begärde att få en rimlig förklaring till att just utsatta områden skall drabbas särskilt hårt av ett sådant här förslag. Jag trodde möjligen att socialministern i sitt svar hade någon annan kompensation att erbjuda dessa län, men det Prot. 1988/89:21
Herr talman! Jag har svårt att följa med i Agne Hanssons diskussion om regionalpolitiska effekter. De sämst ställda pensionärerna, som bara har folkpension och pensionstillskott, har ju KBT. Agne Hansson måste vara medveten om att KBT har förbättrats kraftigt från den 1 januari i år. Den proposition som nu utskottsbehandlas och skall tas upp i riksdagen — Agne Hansson har också skrivit en motion — kommer inte att medföra att någon av dessa pensionärer inte kan behålla sin bostad. Jag har svårt att förstå den bild som Agne Hansson målar upp av detta förslag.
Herr talman! Många människor känner uppenbarligen oro inför framtiden med anledning av detta förslag, och det är klart att de gör en bedömning av sin situation. Jag tar deras oro på allvar. Om de pensionärer som har den lägsta pensionen blir sjuka och då inte klarar sin ekonomiska situation, inte kan behålla sin bostad, innebär det att kommunerna i dessa regioner får gå in med ökade insatser genom socialbidrag och annat. På det sättet görs det alltså en kostnadsövervältring från staten till dessa kommuner, och det slår hårdast mot de svaga regionerna. Är detta verkligen ekonomiskt rättvist? Vad har regeringen att kompensera de utsatta områdena med?
Herr talman! Det är en helt felaktig bild av verkligheten som Agne Hansson beskriver. På 20-talet fick var femte 70-åring gå till fattigvården för att klara sig. I dag finns inte pensionärerna i statistiken över socialbidragstagarna. Detta förslag kommer alltså inte att medföra någon förändring i det avseendet. De pensionärer som är utförsäkrade efter att ha haft sitt fria år får i dag betala 55 kr., och det är ingen av dem, såvitt jag känner till, som måste söka bidrag av socialtjänsten. Jag har respekt för dem som känner oro inför framtiden, med den sneda information som Agne Hansson och hans partikamrater ger, eftersom den är felaktig.
Herr talman! Då måste jag fråga socialministern vilka motiven är för att just förtidspensionärerna skall få behålla friåret och inte andra pensionärer. När det finns en fjärdedel pensionärer i Kalmar län, kan jag inte förstå annat än att detta förslag slår hårdare mot ett större antal människor i detta län. En fjärdedel av Kalmar läns invånare berövas alltså möjligheten att vårdas fritt på sjukhus ett helt år. Därmed undergrävs tryggheten under ett helt år för 25 Jo av Kalmar läns befolkning. Kan det vara rättvisa från regional synpunkt?
10 november 1988 = Herr talman! Riksdagen var överens om att förtidspensionärerna skulle undantas. Det är ofta unga människor, som behöver detta år för rehabilitering. Ingen skall fråntas rätten att få vård inom sjukvården.
Herr talman! Får jag då fråga socialministern om regeringen inte tycker att alla sjuka pensionärer i Kalmar län skall ha rätt till rehabilitering. Är det bakgrunden till att regeringen gör denna distinktion i propositionen?

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig när förslag om ytterligare en nivå inom handikappersättningen skall föreläggas riksdagen. Riksdagen uppdrog under förra riksmötet till regeringen att utreda och komma med förslag om en ny lägre nivå inom handikappersättningen. Ett förslag om en ny nivå inom handikappersättningen påverkar i hög grad statsbudgeten, och det uppdrag som regeringen fått behandlas därför i anslutning till det ordinarie budgetarbetet. Eftersom budgetarbetet fortfarande pågår kan jag för närvarande inte ge något svar på Karin Israelssons fråga. Regeringens behandling av riksdagens uppdrag kommer att redovisas i den kommande budgetpropositionen.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

Det är många som förväntar sig att det skall hända någonting. Det är personer som lider av celiaki, diabetiker, psoriatiker och andra, som har sett detta förslag som en möjlighet att få täckning av de merkostnader som de drabbas av i anledning av sina sjukdomstillstånd. Jag hoppas dock att det besked som kommer i budgetpropositionen är av den arten att riksdagen snart kan få ett förslag att ta ställning till. Som jag tidigare anförde, är detta en grupp människor som drabbas av ekonomiska svårigheter på grund av sjukdomstillstånd som de själva inte kan råda över.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka omedelbara åtgärder regeringen avser att vidta för att eliminera väntetiden till metadonbehandling och möjliggöra förskrivning av metadon på humanitära grunder till aidssjuka narkomaner. Inom den av riksdagen sanktionerade ramen på 300 personer som kan få metadon får för närvarande omkring 180 personer sådan behandling. Under det senare året har antalet nya metadonpatienter ökat mycket kraftigt. Trots denna ökning finns fortfarande en väntelista på ett hundratal personer. Metadonprogrammen för narkotikamissbrukare är begränsade till Malmöhus län, Uppsala län och Stockholms län. Stockholms läns landsting har under det senaste året snabbt byggt upp resurser för metadonbehandling. För närvarande finns två enheter i västra sjukvårdsområdet. En tredje kommer snart att inrättas. Sedan den 1 oktober i år ställer man också in patienter för metadonbehandling vid S:t Görans sjukhus. Detta sker i nära samarbete med socialtjänstens narkomanvård. Jag anser liksom Daniel Tarschys att väntelistan för metadonbehandling är oacceptabelt lång. En missbrukare skall inte behöva vänta i månader på besked om metadonbehandling eller på att påbörja denna behandling. Denna fråga behandlades vid aidsdelegationens senaste sammanträde, då också socialstyrelsen redovisade att man skyndsamt skall diskutera med berörda huvudmän vilka åtgärder som måste vidtas för att få bort kölistan. Dessa kontakter har redan inletts. Tarschys har också frågat efter åtgärder för att möjliggöra förskrivning av metadon på humanitära grunder till aidssjuka narkotikamissbrukare. Sådana möjligheter finns i dag. Stockholms läns landsting har beslutat att centrera ansvaret för metadonbehandling till S:t Görans sjukhus, detta för att åstadkomma ett enhetligt behandlingsprogram med hög kvalitet liksom för att få en god samordning med socialtjänstens narkomanvård. I de akuta fall där detta program inte har möjligheter att ta in en missbrukare kan den behandlande läkaren söka tillstånd för metadonbehandling hos socialstyrelsen. Ett sådant beslut kan ske skyndsamt. I takt med att HIV-positiva narkotikamissbrukare går in i förstadier till aids och får aids ställs såväl narkomanvård som infektionssjukvård inför helt nya problem. Man möter HIV-positiva missbrukare med helt nya typer av behov. Det är behov som aldrig kan tillfredsställas utan att infektionssjukvård, psykiatri och narkomanvård finner effektiva samarbetsformer och att nya typer av öppenoch institutionsvårdsresurser utvecklas. Jag kan försäkra Daniel Tarschys att såväl socialdepartementet som socialstyrelsen gör allt för att påskynda en sådan utveckling.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

Det är värdefullt om regeringen och socialstyrelsen aktivt och kraftigt medverkar till att dessa köer elimineras. Socialministern bekräftar att om man lägger ihop det antal personer som är i metadonprogram med det antal som står i kö så kommer man i närheten av 300 personer, alltså det tak som riksdagen på regeringens förslag har satt. Det är tydligt att detta tak nu måste undanröjas om vi inte skall råka in i den situationen att patienter som enligt alla kriterier bör kunna få metadonbehandling ändå inte kan få sådan behandling på grund av det tak riksdagen beslutat om. Sedan kommer vi till frågan om nödmetadon. Där säger socialministern att möjligheter att ge nödmetadon finns och att beslut härom kan ske skyndsamt. Ja, det är möjligt att beslut härom kan ske skyndsamt, men de erfarenheter som läkarna har gjort är att beslut härom inte sker skyndsamt, utan att det är en lång fördröjning innan sådana beslut fattas i praktiken. Då är min fråga vad socialministern avser att göra för att se till att sådana här beslut fattas skyndsamt också i praktiken. Vi har ju gång på gång fått nödrop från den personal som arbetar med HIV-infekterade narkomaner om att de inte får den nödmetadonbehandling som är nödvändig.
Herr talman! Jag tar inte ställning i dag till frågan om att höja det tak som riksdagens ledamöter var överens om. Vi får ta upp det till förnyad prövning om det visar sig att taket behöver förändras. Den uppgift jag har är att beslut om metadonbehandling inte bara kan ske skyndsamt utan att det också sker skyndsamt. Inför frågestunden i dag hade jag i går överläggningar med Stefan Borg på S:t Görans sjukhus, som är ansvarig för programmet där, och jag har också haft kontakt med socialstyrelsen, där man för mig har bekräftat att sådana här beslut sker mycket skyndsamt.

Herr talman! Jag kanske först får korrigera socialministern på en punkt. Riksdagen har inte varit överens om att sätta ett tak på 300 platser. Folkpartiet har som enda parti varit emot detta tak, och den utveckling som skett har tyvärr mycket snabbt bekräftat att det var riktigt att gå emot införandet av taket. Det är ett framsteg att socialministern inte tar ställning till frågan här. Jag hoppas emellertid att socialministern mycket snart tar ställning därför att om inte taket undanröjs är vi snabbt inne i det läget att patienter inte kan få den metadonbehandling som de enligt medicinska kriterier borde få. Det är orimligt att person nummer 301 inte kan få en behandling som person 299 kan få i den långa kön av narkomaner som behöver metadonbehandling. Vad sedan gäller nödmetadonet hoppas jag att socialministern har rätt, Prot. 1988/89:21 men de nödrop vi har fått gång på gång från behandlande läkare tyder på att 10 november 1988 det inte har fungerat hittills. Om produktkontroll

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att med det snaraste införa en produktkontroll av tandfyllnadsmaterial. Den producentobundna provningen av dentala material utförs vid Nordiska institutet för odontologisk materialprovning i Oslo . NIOM har till uppgift att genom bl.a. materialprovning och målinriktad forskning samt utvecklingsoch upplysningsverksamhet verka för att tandersättningsmaterial m.m. som används inom tandvården i de nordiska länderna uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till utvecklingen inom hälsooch sjukvård och teknik. I den mån det finns testmetoder undersöker NIOM även materialens s.k. bio-kompabilitet. Socialstyrelsen har på grundval av den provning som NIOM utfört meddelat föreskrifter och allmänna råd om användandet av dentala gjutlegeringar som ingår i tandtekniska arbeten 1988:3). Socialstyrelsen har även meddelat föreskrifter om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården 1987:25). Socialstyrelsen har i rapporten Kontroll och tillsyn av dentala material föreslagit att ett obligatoriskt produktregister för dentala material skall inrättas. Enligt förslaget skall registret lokaliseras till socialstyrelsen och socialstyrelsen bli tillsynsmyndighet för dentala material enligt lagstiftningen om kemiska produkter. Rapporten har remissbehandlats. Utredningen om den medicintekniska säkerheten har avlämnat betänkandet Medicinteknisk säkerhet. I betänkandet har även frågor som rör dentalmaterial, de s.k. implantaten, behandlats. Betänkandet har remissbehandlats. Jag anser att det är väsentligt att ytterligare öka säkerheten i användningen av medicintekniska produkter och dentala material. Jag har bedömt att förslagen från båda dessa utredningar bör behandlas samtidigt så att förslagen blir väl avstämda och uppbyggda på i princip samma sätt. Avsikten är att en proposition på grundval av rapporten och betänkandet skall kunna föreläggas riksdagen under år 1989.

Herr talman! Jag får tacka socialministern så mycket för svaret. Jag hoppas att man inte bara har för avsikt att lägga fram en proposition utan att det också lämnas en proposition på grundval av rapporten. Jag ställde min fråga med anledning av de stora tidningsrubrikerna i början av veckan om gifter i tandfyllningar. Eftersom jag själv är tandläkare, vet jag 37 att mycket av det som stått i tidningarna är osakligt. Det skrivs om behandlingsmaterial som inte längre används inom den svenska tandvården. Också i dagens nummer av Aftonbladet kan vi läsa om en undersökning som t.o.m. heter ”Subjektiva symtom för personer som tror att deras hälsobesvär orsakats av amalgamfyllningar”. Av denna undersökning drar man slutsatsen att antalet amalgamförgiftningar har ökat. Jag menar att det är bristen på produktkontroll som gör att det här fältet är fritt för desinformation, faktiskt för regelrätta desinformationskampanjer. Myndigheterna lämnar den enskilde tandläkaren i en ohållbar situation. Jag vet att tandläkare i hela Sverige nu har massor av oroade och uppskrämda patienter. Svensk tandvård är ju orsaksinriktad och förebyggande. Den är också internationeilt framstående. Det är någonting som inte får glömmas bort. Tandläkarkåren arbetar seriöst och är angelägen om att sköta sitt arbete lege artis. Då får inte heller tandläkarna, som nu, lämnas utan stöd från myndigheterna när det gäller kontroll och tillsyn av dentala materials biologiska verkningar. Tandläkarna måste kunna lita på sina material, och patienterna måste kunna lita på att tandläkaren använder godkända material. Socialstyrelsen har lämnat ett förslag för många år sedan. Jag hoppas verkligen att det snart leder till resultat och att man noga skall studera de biologiska effekterna. Regeringen har tidigare inte varit rädd för kontroller och regleringar. Man har infört etableringskontroll för tandläkare. Jag tycker det vore bättre att ha produktkontroll när det gäller tandfyllningsmaterial.
Miljötillsynen fungerar inte. Personalläget på länsstyrelsernas naturvårdsenheter är prekärt med många vakanser och hög personalomsättning. Detta medför att tillsynsverksamheten inte kan skötas som den borde.
Herr talman! Claes Roxbergh har frågat miljöoch energiministern vilka åtgärder hon tänker vidta med anledning av personalläget på länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De ökade krav som ställs på länsstyrelsernas miljövårdsenheter är inte okända för regeringen. För innevarande budgetår har länsstyrelserna därför tilldelats sammanlagt ytterligare 10 milj.kr. för tillsyn och prövning av miljöstörande verksamhet enligt miljöskyddslagen. Länsstyrelserna har fått frihet att själva avgöra hur medlen skall användas. De kan användas för nyanställningar, men länsstyrelserna har också möjligheter att utnyttja medlen för att på andra sätt göra miljövårdsarbetet effektivare. I anslutning till den miljöpolitiska propositionen i våras aviserades också att ungefär 100 handläggartjänster behöver tillföras de statliga myndigheterna för deras arbete med miljöskyddet. Hur de nya resurserna skall fördelas bereds för närvarande i regeringskansliet i det reguljära budgetarbetet.